Herr talman! Det framgår mycket tydligt både av min motion 1636 och av vad jag sade här i dag att kravet på att man skall kunna få ut databanden med offentliga uppgifter inte kan beviljas utan skada för den personliga integriteten förrän vi fått fram en teknik för att avkoda och därmed ”avgifta” personnumren såsom Teknologföreningen har föreslagit. Denna teknik eller någon liknande måste användas.

Skall då en liten, fattig organisation ha den minsta möjlighet att verkligen kontrollera vad myndigheterna gör, måste den ha möjlighet att göra det via databand, annars är det fullständigt meningslöst.

Man uppmanar SÖ och andra skolmyndigheter att ta avstånd från dessa s.k. hälsokort. Det är ju inte den enda opinionsyttringen av det slaget som har kommit på senare tid.

Det vi diskuterar här, fru Anér och jag, är huruvida man skall få möjlighet till information utan personidentifikation när man tar ut uppgifter ifrån dataregistren. Det torde inte vara svårt att få detta om man för vetenskapliga ändamål eller, som det står i det särskilda yttrandet, för debattändamål önskar ta del av dessa register. Det jag försökt ge uttryck för här är att det måste vara den myndighet som vi i dag är överens om att skapa, nämligen datainspektionen, som i varje enskilt fall skall kunna ta ställning till om man skall lämna ut datamedierna eller inte. Vad man i detta särskilda yttrande ger uttryck åt är att man är bekymrad över att det inte ständigt skall finnas en oavvislig rätt att få ut dessa datamedier. Jag tycker det är egendomligt att man från folkpartiet fört fram dessa tankegångar. Den lagstiftning som vi sannolikt kommer att fatta beslut om inom några minuter gör det möjligt för datainspektionen att i varje enskilt fall pröva om man skall lämna ut magnetbanden eller om man skall lämna ut en avskrift av traditionell typ.

Herr talman! Jag har redan instämt i vad herr Boo har sagt i denna fråga, och jag vill anmäla att jag också i huvudsak instämmer i vad herr Hugosson framfört här, och som främst gäller balanseringen mellan offentlighetsprincipen och sekretessen. Båda dessa principer är ju lika nödvändiga för att skydda enskilda människor. Jag vill mycket kort beröra en enda detalj som inte har berörts i kammardebatten i dag. Det gäller de praktiska och ekonomiska fördelar som beträffande en del register på den offentliga sidan kan vinnas genom att inte alltid upprätta bara centrala register. Om man i stället delar upp vissa register regionvis — det kan gälla folkbokföring, det kan gälla fastighetsregister för att ta ett par exempel — skapar man också bättre skydd för den personliga integriteten. I motionen 1637 har vi från centerpartiet tagit upp dessa synpunkter. Vi förutsätter att också datainspektionen vid sin prövning av integritetsfrågorna uppmärksammar dessa synpunkter och så långt det är möjligt tar hänsyn till dem. Slutligen, herr talman, vill jag också som ledamot av OSK uttrycka min stora tillfredsställelse över att denna proposition kommit, liksom över att det har rått så stor enighet inom utskottet när det gäller att skapa den här datalagen.

Herr talman! När vi i dag diskuterar en lag om hur datatekniken inte skall drabba människor i onödan så är det en diskussion som är många år för sen. Det har redan uppstått stora olägenheter på grund av den ohejdade utveckling och användning som datatekniken har genomgått. Liksom all teknik har datatekniken vuxit fram i ett konkret ekonomiskt och politiskt sammanhang. Tekniken har finansierats och formats av dem som har makten i företagen. Och datorernas användning i organisationer, i företag och i den statliga förvaltningen har bestämts av dem som för tillfället har ledningen. För dem som har ledningen, för den stora industrin och för bankkapitalet, har det varit viktigt att allmänt framställa den tekniska utvecklingen, speciellt datautvecklingen, som något som saknar alternativ. Det har ständigt hävdats att tekniken kan fungera på ett och endast ett sätt. Alla experiment som genomförts med nya databaserade informationssystem har lagts inom ramen för vad bolagsledningar eller statliga byråkrater önskat sig. Den tekniska utvecklingen inom området automatisk databehandling har gått mycket snabbt. För bara ett par årtionden sedan började datorer användas i större skala. Sverige tillhörde då de länder i världen som först började använda den nya tekniken och vidareutveckla den för olika samhällsändamål. Den svenska staten spelade på ett tidigt stadium en viktig roll som initiativtagare och pionjär, men efter hand har datateknikens utveckling i Sverige i det stora hela blivit en fråga för de stora företagen och särskilt för de USA-ägda ”multinationella” bolagen som för närvarande helt dominerar datormarknaden i världen. Denna utveckling mot ökat utländskt inflytande också över den svenska datormarknaden kom samtidigt som datatekniken började bli ett viktigt administra tivt och organisatoriskt hjälpmedel. När den svenska staten tagit initiativ för att använda den nya datatekniken och förändra den för sina speciella behov, har mönstret känts igen från andra kapitalistiska länder. Hittills har det i huvudsak varit militärer och statliga byråkrater som fått njuta av den nya teknikens frukter. Det har inte varit tal om att ställa den nya tekniken i folkets tjänst. Tvärtom har kontrollen över de enskilda medborgarna och grupper av medborgare skärpts genom datatekniken. Den i dag helt dominerande typen av datamaskinsutnyttjande fungerar enligt principen kontroll uppifrån. Tekniken har stärkt redan etablerade maktcentra. Utvecklingen på det privata området har i detta avseende varit likartad. Verkställande direktörer kan i dag hårdare styra sina bolag på samma sätt som myndigheterna har fått ökad information om och kontroll av medborgarna. Datateknikens användande har inom de flesta samhällsområden stärkt redan etablerade maktcentra. Det är en beskrivning som gäller också för övriga högt utvecklade kapitalistiska länder. Det är främst statsförvaltningen och de privata storföretagens ledare som på ett avgörande sätt tagit datatekniken, sedd som administrativt hjälpmedel, i sin tjänst. Därmed skaffar de sig ökad och förbättrad information om och kontroll över underställda personer. Det finns ett flertal exempel på hur samhället använder tekniken för att kontrollera människor. Denna kontroll kan användas under beteckningen ”att det skall vara rationellt”. Ta t.ex. socialvården som skall vara på data. Bara detta utlämnar ju många människor inför myndigheterna. Och då vi inte heller har några egentliga garantier mot att olika data kan sammankopplas så blir detta än värre. Senaste exemplet jag hörde om var att studenterna vid flera av våra universitet blir utsatta för datateknikens obehag. Deras misslyckanden och framgångar kan en arbetsköpare få reda på genom data, genom att dessa utlämnas till denne. Detta sker ju utan att man ser till vad t.ex. misslyckanden har för bakgrund. Hur företagen använder datatekniken mot arbetarna finns det ju otaliga exempel på. Det mest hänsynslösa är ju alla de processtyrda arbetsmoment som en arbetsköpare kan förverkliga genom att ha tillgång till tekniken. Här står ju verkligen arbetarna och den lokala fackföreningen sig slätt. Ett annat sätt på vilket datatekniken har kommit att tjäna den som har makten är svartlistningen av arbetare som arbetsköparna anser som obehagliga. Genom det allra minsta samarbete är detta ett effektivt sätt att förhindra progressiva arbetare att få anställning. Det går väl inte en vecka utan att man hör någon som har t.ex. blivit nekad avbetalning på sin bandspelare, TV e. d. Det har då visat sig, när en säljare kontrollerat med sin bank, att personen i fråga inte klarat av en tidigare skuld. Det kan bara vara fråga om struntsummor, ändå är han stängd. Han bedöms för gamla försyndelser, han bedöms inte efter dagens förhållande. Inte heller finns det något i bedömningen när han blir avstängd från t.ex. ett avbetalningsköp om vad som låg bakom denna försyndelse. Det här riktar sig inte mot dem som är välsituerade i samhället eller dem som har makten utan mot den arbetande befoikningen. Men de möjligheter som datatekniken erbjuder skulle givetvis kunna användas på ett annat sätt — för en styrning från folkets sida över myndigheterna, från de anställdas sida över företagen etc. Detta kräver emellertid en radikalt ändrad statlig politik på datateknikens område, en politik som är förankrad i arbetarklassens krav och behov. Vad som erfordras är att datatekniken och dess användningsformer över hela linjen ses i ett maktpolitiskt perspektiv. Staten måste gripa in och bryta den makt som kapitalet nu har på detta område. De båda utredningar som vid sidan av offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommittén sysslar med hithörande frågor — datasamordningskommittén och utredningen rörande näringspolitiska åtgärder på det datatekniska området — kommer enligt sina direktiv och hittills publicerade delbetänkanden inte att ge underlag för sådana åtgärder. De här nämnda utredningarna måste kompletteras med en mera vittsyftande utredning om en ny målsättning för datateknikens utnyttjande. Utgångspunkten måste härvid vara att det gäller att skapa ett väsentligt ökat medborgerligt inflytande och att bryta den dominans som privatkapitalet nu har över bl.a. forskning och utbildning på dataområdet. Basverksamheten inom elektronikindustrin bör övertas av staten och drivas enligt de nyss angivna principerna. Likaså bör SIBOL-projektet helt tas om hand av staten och underordnas dess allmänna inriktning av datatekniken. Som jag tidigare sade, är det mycket anmärkningsvärt att ett lagförslag som innebär vissa regleringar av den omfattande och motbjudande handeln med personuppgifter hämtade från de ADB-baserade registren framläggs först i år. Det måste också te sig genant för socialdemokraterna, som suttit i regeringsställning under hela datateknikens utveckling, att se hur makten över forskning och utveckling drivit denna tekniska utveckling helt förbi folkets kontroll och insyn. Att det över huvud taget kommit ett lagförslag får vi tacka hela befolkningen i det här landet för som reagerat mot de missförhållanden som statliga och privata register uppbyggda med datatekniken utgör. Det förslag som nu lagts inför riksdagen innebär enbart att de värsta missförhållandena inom framför allt den privata sektorn skall kunna synas av en statlig myndighet, datainspektionen. Lagförslaget innebär att vissa persondata som lagras och bearbetas med hjälp av datateknik skall stå under i princip samma offentlighetsregler som för närvarande gäller om handlingar. Ur vissa dataregister skall enligt regeringsförslaget den enskilde på begäran kunna få upplysning om de uppgifter som där finns om honom. Förslaget innefattar även vissa bestämmelser om straff och skadestånd för den skada en felaktig uppgift i ett personregister kan åstadkomma. Vi betraktar de föreslagna åtgärderna som ett litet och begränsat steg mot ett skyddande av individens elementära krav i datateknikens halvvärld. Propositionen bör betraktas som ett framsteg för den som med utgångspunkt från demokratiska frioch rättigheter vill skydda den enskilde medborgaren från maktövergrepp från myndigheters och storbo lags sida. Men lagstiftningen, även sedd i samband med övriga statliga åtgärder inom dataområdet, är likväl helt otillräcklig. Det räcker inte att ge ett elementärt skydd för den enskilde individen. Ett sådant skydd måste byggas ut ytterligare. Datatekniken kan utnyttjas som ett reellt hot mot den personliga integriteten. Kontrollen över datatekniken bör förankras i ett inför medborgarna direkt ansvarigt organ, dvs. riksdagen. Datainspektionen bör således vara ett riksdagens organ. Vidare måste ett förbud mot handel med personuppgifter införas. Det är orimligt att storkoncerner skall kunna köpa upp långt gående uppgifter om hela det svenska folket. Sammankopplingen till stora vittomfattande register måste också bli föremål för ett förbud. Det måste även vara ett oeftergivligt krav att enskilda personer som förekommer i ett register ges ovillkorlig rätt att utan kostnad, när de så önskar, ta del av vad som står om dem i registret. De inskränkningar som regeringsförslaget innebär härvidlag kan inte accepteras. Även de polisiära registren och sjukhusregistren bör vara öppna för dem de berör. Den registrerade ges då möjlighet att yrka på rättelse av eventuella felaktiga uppgifter om honom i registren. Men på litet längre sikt måste avgörande förändringar till för att bryta det nuvarande förhållandet med förvaltningens och kapitalets monopol på att kunna utnyttja datatekniken för att kontrollera folkflertalet. De förslag som vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram i motionen 1973:1639 är ett minimum av de krav som man kan ställa på en lagstiftning i dag. Tyvärr har utskottet på alla punkter avvisat motionsförslagen. Vi anser att datainspektionen måste vara ett riksdagens organ, att högsta restriktivitet måste vara vägledande för inrättande av personregister, att den registeransvarige skall underrätta den registrerade om vad det finns för uppgifter om honom samt att myndigheter ej skall ha rätt att utlämna upptagningar för automatisk databehandling. Då detta inte har tillgodosetts, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 1639 i dess helhet.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av några kommentarer som har gjorts till de reservationer och det särskilda yttrande som jag har skrivit på i utskottet. Det var först och främst herr Hugosson som gick rätt hårt fram när det gällde det särskilda yttrandet av herr Nelander och mig. Han började med att tala litet om liberal kluvenhet, och sedan sade han att om den form för att ta del av uppgifterna som vi rekommenderar förverkligades, så skulle de betyda fritt fram för kommersiella intressen.

Vi säger också att möjligheter att vägra att lämna ut magnetband ges enligt förslaget till 13 § sekretesslagen och 11 § datalagen, där det sägs att personuppgift som ingår i personregister ej får lämnas ut, om det finns anledning anta att uppgiften skall användas för automatisk databehandling i strid med datalagen — dvs. kan leda till integritetsintrång. Men orsaken till att vi har tagit upp den här saken är ju att en statlig myndighet med denna bestämmelse i dag, oberoende av vad datainspektionen säger, kan vägra att lämna ut uppgifterna i form av magnetband. Myndigheterna är bara skyldiga att lämna ut uppgifterna i, som det heter, läsbar form. Detta innebär i praktiken att den som har stora resurser gynnas. Den som får ut uppgifterna i läsbar form och som har stora resurser kan ju sedan göra sina egna magnetband, medan den som har små resurser inte får den möjligheten. Om myndigheterna och datainspektionen handlar på det sätt som vi i det särskilda yttrandet förmodar och hoppas, så kommer ju den här skillnaden mellan personer med stora och små resurser inte att bli så påtaglig. Men det är ändå uppenbart att det är en begränsning för ett politiskt parti t.ex., som vill ha vissa uppgifter för att använda dem i debatten, att — om partiet har små resurser — inte få ta del av magnetbanden, och någon sådan ovillkorlig rätt finns inte enligt det här förslaget. Får jag sedan bara, för att undvika alla missförstånd, säga att reservationen 1 naturligtvis förutsätter att datainspektionens beslut i tillståndsärenden avseende regeringen icke skall kunna överklagas i vanlig mening. Däremot kan man ju inte påstå att ett bifall till reservationen 1 skulle hindra genomförandet av statsmakternas önskemål. Det är tvärtom på det viset att om datainspektionen avstyrker inrättande av ett register som regeringen har att besluta om kan regeringen gå till riksdagen i det ärendet, och enligt vår mening har man alltså genom reservationen 1 skapat ett väsentligt mycket större skydd för de enskilda människorna. Det är värt att tillägga att utskottet i sin argumentation — den har utskottet för övrigt övertagit från departementschefen — inte har någonting annat att säga än att man förutsätter att regeringen beslutar om inrättande av sådana här register endast då det är starkt motiverat. Det kan väl vara en och annan av de enskilda som känner sig behöva ett skydd, som inte är så förskräckligt övertygad om riktigheten av den argumentationen.
Herr talman! Jag polemiserade mot den första delen av det särskilda yttrandet, där det står: ”Détta stadgande strider enligt vår uppfattning mot andan i offentlighetsprincipen.” Och jag hävdade med bestämdhet att jag inte kan förstå detta yttrande, att om man tillhandahåller uppgifterna i läsbar form skulle det strida mot andan i offentlighetsprincipen. Jag sade vidare att därest datainspektionen anser det möjligt ur integritetssynpunkt går det ju att få uppgifterna i form av datamedier. Men att kräva att det skall vara en oeftergivlig rättighet att få dem i form av datamedier tycker jag inte går ihop med kravet på att man skall ha ett starkt skydd för den personliga integriteten. Och hur skall den myndighet göra som har uppgifterna lagrade i ett kärnminne eller ett skivminne? Skall den myndigheten tillhandahålla ett annat slags datamedier i form av magnetband? Det är detta som jag tycker inte går ihop i det särskilda yttrandet, och det var därför jag sade att det här var ett exempel på liberal kluvenhet.
Herr talman! Jag tror inte att herr Hugosson och jag i sak är särskilt oense. Men om herr Hugosson skall polemisera mot ett särskilt yttrande som jag varit med om att avge får han väl ändå se det som en helhet. Och i andra stycket av det särskilda yttrandet visar vi ju att även om man införde en ovillkorlig rätt att få ut magnetbanden skulle inte det integritetsintrång som vi båda vill undvika komma till stånd. Men det är dessutom på det viset att om man lämnar ut uppgifterna i läsbar form och de innehåller något slag av personidentifikation kan ju den som har stora ekonomiska resurser till sitt förfogande göra sitt eget magnetband, och då är man ändå där.

Herr talman! Detta utskottsbetänkande, nr 16 från socialförsäkringsutskottet, behandlar en rad motioner.

Frågan om njurdonatorer och deras ersättning för kostnaderna för förundersökningar är inte ny i riksdagen. Den har varit föremål för behandling tidigare. Jag kan påminna om att andra lagutskottet hade den frågan uppe 1968. Då uttalade andra lagutskottet också i sitt utlåtande att det är angeläget att samhället ger en rimlig ekonomisk kompensation till dem som är villiga att ställa sig till förfogande som njurdonatorer. Det har sagts att detta är ett litet ärende, så till vida att det bara berör ett litet antal människor. Det kan vara riktigt i och för sig. Men det är dock ett stort ärende för den som är beredd att göra en insats genom att donera en av sina njurar för att hjälpa en medvandrare att bevara hälsa och krafter. Det är också av utomordentlig betydelse för den som får en ny njure för att därigenom kunna leva vidare. Därför kan man inte säga att det är något litet ärende — tvärtom är det ett stort ärende, där människor verkligen visar vilja att göra en insats i humanitär anda. Det är från dessa utgångspunkter som det är rimligt och riktigt att njurdonator får ersättning också för förundersökningarna. Nu kan man visserligen säga att sådan ersättning utgår i dag genom att Landstingsförbundet har rekommenderat landstingen att i avvaktan på en lösning av frågan utbetala ersättning. Men det rimliga och riktiga måste ändå vara att frågan skall lösas inom den allmänna sjukförsäkringens ram. När Landstingsförbundet så sent som den 2 oktober 1972 upprepade sin rekommendation till landstingen att utge ersättning sade Landstingsförbundet mycket bestämt ifrån, att om man i detta skede ginge med på att landstingen skulle ge ersättning, hade man ändå inte givit avkall på sin principiella uppfattning att denna fråga måste lösas inom den allmänna försäkringens ram. Det pågår utredning i de här frågorna. Jag vill här bara uttala den bestämda förhoppningen, herr talman, att frågan måtte lösas snarast möjligt med hänsynstagande till de fakta som vi har redovisat i sammanhanget. Den andra motionen i utskottsbetänkandet som jag avser att ta upp gäller frågan om skärpt kontroll mot medicinmissbruk. När jag läser utskottsbetänkandet får jag en känsla av att utskottet har glidit förbi det väsentliga problemet — det omedvetna missbruk som förekommer genom att människor går till olika läkare för olika krämpor och får medicin för dessa sjukdomar. Den medicinen är i och för sig välgörande och riktig för den angivna sjukdomen, men om olika mediciner intas tillsammans kan verkan bli negativ. Medicinerna kan motverka varandra eller ge konsekvenser som är svåra att överblicka. Det finns människor som har ett helt apotek av medicin — gammal medicin och medicin som man har fått senare. Det kan vara medicin som man har blivit rekommenderad av någon bekant som har sagt att ”det här fick jag av min doktor, och du skall se vad det är bra”, och så får man också den pillerburken. Sedan tar man olika mediciner i mer eller mindre lämplig mängd och får ett omedvetet medicinmissbruk, som innebär en hälsorisk för patienten, en påfrestning på kroppens organ som kan få de mest ödesdigra verkningar. Det är från dessa utgångspunkter som motionärerna och reservanterna har sagt att det finns anledning att försöka komma till rätta med den här frågan. Det finns också ett annat problem i detta sammanhang. En medicinanvändning på detta sätt kan innebära fara också för andra människor. En bilist kan påverkas av medicinen så att han blir farlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Jag tror att det finns anledning att också ha med det i bilden när man diskuterar frågan om omedvetet medicinmissbruk. Hur skall man då lösa problemet? Motionärerna har anvisat en väg. De säger: Låt oss göra ett försök med medicinbok som visas upp när man kommer till läkaren. Där skrivs in vilken medicin man har fått och varför man har fått den. På det sättet skulle man kunna få en samlad bild av vilka recept som skrivits ut för en patient. Det kan också finnas andra vägar att gå. Jag tror att motionärerna är beredda att acceptera att även andra möjligheter prövas. Det är nämligen angeläget att vi får en översyn av möjligheterna till kontrollåtgärder för att komma till rätta med det omedvetna medicinmissbruket. Med dessa korta motiveringar ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation av fröken Pehrsson och mig, som är fogad till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jag skall inte beröra de motioner som herr Karlsson i Vikmanshyttan nu har talat för — jag ställer mig litet undrande till hur vi skall kunna lösa frågan om det omedvetna medicinmissbruket, även om jag erkänner att det är önskvärt att den löses. I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 16 behandlas också en motion där mitt namn finns med. Frågan om kostnaderna för preventivmedel diskuterades 1971 med anledning av en motion i samma ärende, även om vi då hade en något annorlunda motionskläm, och den har också senare varit föremål för riksdagens intresse. Anledningen till att vi i år återkommer med den här frågan är — förutom att det är angeläget att få en snar lösning av detta problem och att ytterligare påtryckning därför behövs — att det i årets statsverksproposition föreslås ett anslag på 400 000 kronor för en brett upplagd kampanj om preventivmedel och andra abortförebyggande åtgärder. Som vi anför i motionen är vi angelägna att framhålla nödvändigheten av att en informationskampanj igångsättes, men vi är inte övertygade om att den får önskad effekt så länge kostnadsfrågan inte har blivit löst. Så länge det är så dyrt och omständligt att anskaffa preventivmedel som det är i dag, får vi riskera att antalet abortoperationer inte kan minska — operationer och lasarettsvård är ju avgiftsfria — och vi når inte de resultat vi vill, nämligen att avvärja icke önskade graviditeter. Vår motion nr 668 i år väcktes i anledning av anslaget — 400 000 kronor — till den förutnämnda informationskampanjen, och vi hade trott att samma utskott skulle behandla såväl anslaget som vår motion, då vi den här gången inte knutit motionen till sjukförsäkringen. Utskottet upprepar argumenten från 1971 — eftersom motionen hamnat hos socialförsäkringsutskottet kan jag förstå det — och säger att detta skulle vidga ersättningsrätten inom sjukförsäkringssystemet. Vi talar i motionen om att nedbringa kostnaderna och underlätta införskaffandet av preventivmedel, men det behöver ju inte nödvändigtvis ske via sjukförsäkringen. Nu får vi inte heller kammardebatten i dessa närliggande frågor samtidigt. Efter riksdagsbeslutet förra veckan får vi en rådgivningskampanj som med den anslagna summan inte kan bli så brett upplagd. Detta riksdagsbeslut låter oss också vänta på den viktiga, för att inte säga viktigaste delen av problemet, nämligen kostnadsfrågan. All upplysning till trots kvarstår att stora grupper av kvinnor och kanske särskilt unga flickor som inte har så god ekonomi inte har råd att få den hjälp de skulle behöva. De vet att preventivmedel av olika slag finns och de önskar använda sig av dem, men de har inte råd att anskaffa dem. Kort sagt: de människor som har svårast att ta hand om ett barn har också det största hindret att anskaffa preventivmedel i förebyggande syfte. Utskottet säger sig i princip dela den uppfattning som kommit till uttryck bl.a. i motionen 668 men anser att resultatet av det utredningsarbete som pågår på ifrågavarande områden måste avvaktas innan bl.a. de i vår motion framförda kraven kan tas upp till närmare prövning. Utskottet avstyrker motionen av den anledningen. Herr talman! Så sent som i går kväll fick jag en uppgift i min hand som jag tycker att det är angeläget att redovisa för kammaren. I det engelska underhuset har hälsovårdsministern den 21 mars i år meddelat att regeringen beslutat att alla former av preventivmedel skall bli tillgängliga under National Health Service på samma sätt som mediciner. Det är underhusmedlemmar som har starkt pressat hälsovårdsministern att genomföra en reform på området i fråga, och kravet har framför allt gällt att alla former av preventivmedel skall ställas till förfogande utan några som helst kostnader. Nu har den engelska regeringen beslutat att preventivmedel skall göras tillgängliga för allmänheten på samma sätt som andra mediciner från den 1 april 1974, alltså mot en receptavgift som för närvarande motsvarar ca 2 svenska kronor. Det beräknas att kostnaden för reformen kommer att uppgå till 13 miljoner pund om året. En helt fri service på detta område skulle ha kostat ytterligare 3 miljoner pund. Här har alltså en stark opinion i underhuset lyckats tvinga fram en sådan reform i det konservativa Storbritannien. Tänker man på befolk ningstalen i Storbritannien — nära 60 miljoner — eller i enbart Nr 68 Storlondon, som rymmer hela Sveriges befolkning, och får veta att man Torsdagen den där tänker lösa problemet och ta den kostnad det innebär, borde det 12 april 1973 rimligtvis gå att lösa den frågan även i Sverige. Vi bör ha råd att göra det utan kostnad för den enskilde. De utredningar som legat till grund för den engelska reformen på området borde också kunna vara till hjälp för de svenska utredningar som pågår och alltså påskynda en lösning av denna fråga också i vårt land. Herr talman! Jag skall i dag inte yrka bifall till motionen, men jag vill med stöd av vad jag här anfört framföra den enträgna uppmaningen: Låt inte de människor det här gäller få vänta för länge på de kostnadsfria preventivmedlen — en kostnad som samhället för länge sedan borde ha svarat för.

Herr talman! Det är riktigt som herr Carlsson i Vikmanshyttan har sagt, nämligen att njurdonatorer som genomgår förundersökning inte kan få ersättning enligt lagen om allmän försäkring, eftersom rätten till ersättning enligt denna lag är knuten till sjukdomstillstånd. Det är också riktigt — det har riksdagen vid en tidigare behandling av detta ärende understrukit — att det är angeläget att personer som på detta sätt uppoffrande ställer sig till förfogande för transplantation inte hamnar i sämre ekonomisk situation än dem som drabbas av sjukdom.

För närvarande ersätts också donator enligt dessa riktlinjer, även om, som herr Carlsson har sagt, Landstingsförbundet har den principiella uppfattningen att ersättning bör utgå från den allmänna försäkringen. Situationen är således nu betydligt bättre för de här berörda donatorerna än då riksdagen senast behandlade motioner i ärendet. Ersättning utgår, och det viktigaste i sammanhanget är ju att de människor som gör denna uppoffring för en medmänniska hålls ekonomiskt skadeslösa. Därutöver kan man diskutera principerna om varifrån pengarna skall tas. En arbetsgrupp inom socialstyrelsen utreder nu frågan om var gränsen i framtiden skall gå för de sjukvårdsåtgärder som skall ersättas av den allmänna försäkringen. I samband med detta har utskottet i sitt betänkande uttalat att en ändring av grunderna för det nuvarande sjukförsäkringssystemet enligt utskottets mening inte kan företas utan ingående överläggningar. Det är en mycket stor och omfattande fråga detta, om man eventuellt skall ändra gränserna för vad sjukförsäkringen omfattar. Frågan om ersättning till njurdonatorer diskuteras även inom Nordiska rådet, där man önskar åstadkomma en likartad lagstiftning beträffande transplantationer. Det gör att socialförsäkringsutskottet inte finner skäl för att riksdagen nu tar något initiativ i denna fråga. 57 Beträffande läkemedelsförbrukningen och den fara som kan ligga i alltför generös förskrivning av läkemedel är det både ett konsumentintresse och ett samhällsintresse att man kan skapa bättre kontroll över konsumtionen. Reglerna för förskrivning av läkemedel har också skärpts under det senaste året, och utskottet understryker i betänkandet betydelsen av att socialstyrelsen följer utvecklingen och genom råd och anvisningar till läkarkåren försöker förhindra läkemedelsmissbruk. Dessutom pågår utvecklingsarbetet kring ett datasystem. som när det blir färdigt skall ge de lokala försäljningsställena överblick över de läkemedelsförskrivningar varje enskild patient blivit delaktig av. Detta är ju vid sidan av läkarnas medverkan till begränsningar i förekommande fall förutsättningen för att man verkligen skall kunna kontrollera varje enskilds persons läkemedelskonsumtion, det som reservanterna är ute efter. I motionen föreslås ett slags kontrollkort, där varje förskrivning skulle föras upp och som patienten skulle ha med sig till apoteket. Denna idé anser utskottet inte vara praktiskt genomförbar, och någon speciell utredning anser utskottet inte att riksdagen behöver begära, då denna fråga följs med stor uppmärksamhet av på området ansvariga myndigheter. Till fru Thunvall vill jag säga att vid behandlingen av hennes motion i utskottet var samtliga ledamöter väl medvetna om att det är en stor och viktig fråga som fru Thunvall tagit upp. För en stor grupp av människor är det också en viktig ekonomisk fråga, och utskottet uttalar att vi hoppas på en snar lösning. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som framgick av herr Carlssons i Vikmanshyttan anförande har herr Karlsson i Mariefred och jag väckt två motioner som behandlas i det här utskottsbetänkandet.

Jag betraktar det som helt naturligt att den som ställer sig till förfogande för undersökning huruvida man passar som donator av en njure givetvis skall ha ersättning från sjukförsäkringen under den tid som undersökningen pågår. Det måste ju vara otroligt svårt för de människor som det här handlar om att se den skillnad som nu tillämpas i sjukförsäkringshänseende på den här punkten. Beträffande motionen 1158 angående läkemedelsmissbruk har jag naturligtvis inte alls samma syn på vårt förslags praktiska genom förbarhet som den fröken Sandell redovisade. Vi är helt överens om att det gäller att komma till rätta med det alltmer utbredda medicinmissbruk som för närvarande pågår. En del av det här medicinmissbruket beror på att det för närvarande är rätt lätt att gå till en läkare och därefter, om man bara får tid, fortsätta undan för undan hos olika läkare. Läkarna är helt ovetande om varandra och skriver givetvis ut medicin som de tycker passar. Här ligger det en stor risk för såväl omedvetet som medvetet missbruk av de mediciner som skrivs ut. Det här har blivit rätt stora problem som alltmer har kommit att diskuteras för att finna motåtgärder. Jag vill ingalunda påstå att det var någon snilleblixt av vår egen tankemöda, när herr Karlsson i Mariefred och jag väckte den här motionen i januari månad. Såväl i detta ärende som i fråga om många andra motioner som väcks i denna kammare är det en utomstående som givit oss ett tips. Det är en sjuksköterska i Nyköping som sagt att här måste någonting göras för att den ena läkaren skall veta vad en annan läkare har gjort. Då ligger det nära till hands att man ger patienterna en bok av passformat — kalla den gärna läkarbok eller medicinbok eller vad som helst där läkaren skriver in datum, sjukdom och medicin och i vilken också apoteket signerar att det lämnat ut denna medicin. Man bör över huvud taget inte få recept på medicin utskrivet med mindre än att man har boken med sig. Jag är alldeles säker på att det skulle fungera och att det vore lätt att praktiskt genomföra saken. Kanske är det ett alltför enkelt sätt att få en viss kontroll på detta problem.

Det behöver även patienterna — allmänheten. Sedan motionen väcktes har ingalunda debatten om medicinmissbruk avtrappats. Tvärtom har den i allra högsta grad kommit att bli än mer aktuell. För ca 14 dagar sedan behandlade man i radions program 1 just dessa saker. Tyvärr hade jag själv inte tillfälle att höra det. Det skulle ha varit uppmuntrande för oss motionärer. Jag har emellertid fått ett referat av vad som sades i denna debatt. I denna behandlades vår motion 1158 rätt ingående. Läkare uttalade sig om den och sade att den innehöll ett enkelt och strålande förslag. Det var en för oss tacknämlig remiss. När vi skrev motionen tänkte vi oss ingalunda att detta skulle vara den enda möjliga utvägen. Vi har sagt att vi begär en utredning, där bl.a. det förslag vi framlägger skall ligga med i botten. Det betyder alltså att den reservation som lämnats till utskottets betänkande följer upp motionen. Jag har inget annat yrkande än om bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Under de senaste decennierna har civilståndsbegreppen blivit alltmer flytande genom ett mer eller mindre varaktigt sammanboende under äktenskapliga former. Beteckningen gift eller ogift kan därför ej längre utgöra en rättvis grund vid fördelningen av sociala och ekonomiska villkor. De gifta kvinnorna har i ökad utsträckning blivit förvärvsarbetande och därmed ekonomiskt självständiga individer. Alla kan numera oberoende av kön, civilstånd och ålder skaffa sig yrkesutbildning. Trots att detta nya mönster för medborgarnas livsföring växt fram under senare år, används alltjämt på flera samhällsområden begreppen gift och ogift som kriterier vid fastställande av medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Från folkpartiets sida har vi alltsedan 1965 väckt motioner om problem som rör gruppen ensamstående. Motionerna har utmynnat i krav på en allsidig översyn av de aktuella problemen, så att man snabbt skall kunna vidta åtgärder för att avhjälpa dem. Varje år har riksdagen avslagit motionerna med motiveringen att de ensamståendes problem diskuteras som detaljproblem i sittande utredningar och kommer att lösas av dem. Så gör man även i år. En del av problemen för de ensamstående har trots allt kunnat bringas närmare en lösning under senare år. Familjeskatteberedningen utmynnade i en individuell beskattning. Det var bra. När de kvarvarande skönhetsfelen är borta, blir den enskilda människan behandlad som individ och inte efter civilstånd — och det är det vi eftersträvar. Många problem kvarstår emellertid olösta. Låginkomstutredningens kartläggning av låginkomsttagarnas problem visade t.ex. att ensamstående oftast har lägre inkomster, sämre bostäder och sämre matvanor än övriga medborgare. De ensamståendes bostadssituation är fortfarande långt sämre än familjernas — såväl fullständiga som ofullständiga familjers. Den ökade tillgången på lägenheter kommer ofta inte ensamstående till del. Nyproduktionen domineras av stora familjelägenheter. Skulle en ensamstående anse sig ha råd med en stor lägenhet, är han oftast av bostadsförmedlingens principer förhindrad att få en sådan. Även en ensamstående kan vara i behov av bosättningslån. Nu måste en ensamstående vara vårdnadshavare för att kunna få sådant lån. Familjepolitiska kommittén har behandlat bosättningslånen och kommit fram till att dessa även i fortsättningen skall förbehållas familjer. I varje utskottsutlåtande och betänkande fr.o.m. 1965 har man när det gäller ensamståendes möjligheter att få social hemhjälp hänvisat till 1964 års beslut om statsbidrag till kommunernas kostnader samt socialstyrelsens råd och anvisningar, som säger att ensamstående kan, om arbetskraftstillgången tillåter, få viss hjälp. I verkligheten är det naturligtvis fortfarande på det sättet att ensamstående inte ens mot inkomstgraderad betalning i dag kan få social hemhjälp. Vid värnpliktsutbildning och arbetsmarknadsutbildning på annan ort än hemorten kan naturligtvis även ensamstående ha berättigade skäl att vilja göra hemresor. De får för närvarande inte samma möjligheter som gifta att göra detta. Herr talman! Jag behöver inte ta fler exempel för att visa att det finns många problem som är olösta, alltför många. De ensamstående skall väl inte längre behöva inta en särställning i samhället, vilket de nu med rätta ofta anser vara fallet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet.
Herr talman! Vi hade för ett par månader sedan en ganska ingående debatt här om familjens situation. Det hävdades vid det tillfället att familjen hade det svårare och att det fanns inslag i utvecklingen som gjorde att familjebildningen inte uppmuntrades. Vi hävdade i den debatten att det många gånger egentligen är ensamstående som har det svårast. Jag har därför förståelse för den motion och den reservation som vi nu behandlar. Det finns situationer i vårt samhälle då de ensamstående kan komma i kläm. Vad jag inte förstår och vad utskottet inte kan förstå är hur man skall ta in hela detta problem i en enda utredning. Det har vi sagt tidigare, och det huvudargumentet står kvar. Jag tycker att fru Frenkel, som är en klok kvinna, skulle dra sig för att föreslå att den här frågan skall gå in i en enda utredning, som då skulle behandla alla de frågor som fru Frankel tog upp och även en del, kanske ganska många, andra frågor. I varje situation i vårt samhälle där vi har sociala förmåner och där skatten kommer in över allt, där finns det gifta människor, det finns sammanboende och det finns ensamma människor. I varje fall där man tar upp sådana här frågor måste självfallet de som utreder det speciella fallet också ta hänsyn till familjesituationen och självklart också till frågan om de ensamstående. Herr talman! Detta är huvudmotiveringen för att utskottets stora majoritet inte kan tillstyrka den här motionen utan yrkar avslag på den. Jag ber, herr talman, att med denna huvudmotivering få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är mycket tacksam för det välvilliga sätt som herr Svensson i Kungälv i dag uttrycker sig på när det gäller de ensamståendes problem. Om jag inte minns fel diskuterade vi två detta problem redan 1968 i allmänna beredningsutskottet. Anledningen till att vi vidhåller att man måste göra en riktig översyn över dessa problem är att vi tycker det går så långsamt att få dem tillrättalagda. Det är problem i samhället. Därom vittnar väl bl.a. de organisationer som de ensamstående sammansluter sig i för att just få rättelse. Jag har talat med flera ensamstående som säger så här: Ja, vi får försöka bilda ett eget parti för att bli uppmärksammade. Jag har varje gång svarat att det tycker jag inte är riktigt. Jag tycker att de partier som nu finns skall kunna lösa denna fråga. Jag tror att det också psykologiskt skulle vara riktigt om man i en utredning tog sig en funderare på dessa problem. Kanske skulle vi då kunna lösa en hel del av dem litet snabbare än vad vi har gjort sedan 1965.
Herr talman! Nej, fru Frenkel, jag tror verkligen inte att den här frågan skulle lösas snabbare genom en utredning. Det är ju en mastodontutredning som man med några rader begär. Om jag är välvillig i mitt sätt att diskutera de ensamståendes problem så är jag ingalunda välvillig när det gäller denna hemställan att få en utredning tillsatt. Detta motionsförslag har — låt mig säga det — förföljt mig genom åren. Jag diskuterade det även i allmänna beredningsutskottet med fru Frenkel, och nu har det kommit till socialutskottet. Om inte förståndet växer hos folkpartiet får vi väl dras med det också framöver, men det är såvitt jag kan bedöma fortfarande lika hopplöst. Jag hoppas slutligen, herr talman, att det inte är hotet om att de ensamstående skall bilda ett eget parti som gjort att motion väckts och att folkpartiet måste bära fram den.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Svensson i Kungälv att jag fortfarande inte är övertygad om att vårt förslag inte representerar ett riktigt sätt att angripa detta problem. Det är mycket möjligt att jag återkommer även ett annat år med samma yrkande. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Den reservation som de socialdemokratiska ledamöterna har fogat till kulturutskottets betänkande nr 12 är, som framgår, en konsekvens av vad riksdagen beslutat vid den tidigare behandlingen av civilutskottets betänkande nr 7. Civilutskottet behandlar i sitt betänkande fastighetsregisterreformen. Utskottet kommer här in på samma frågor som kulturutskottet när det gäller bevarandet av ortnamnen i samband med fastighetsregisterreformen. Civilutskottet anför bl.a. följande: ”Civilutskottet har inte anledning frångå den ståndpunkt som tredje lagutskottet — — — tidigare intagit, nämligen att alla möjligheter bör tillvaratas för att bevara de gamla gårdsoch sockennamnen.

Civilutskottet är starkt positivt till att ortnamnen bevaras, icke minst ur kulturhistorisk synpunkt, och i sitt betänkande hemställer utskottet under punkten 3 att riksdagen som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört. Detta uttalande gäller just riksantikvarieämbetets medverkan i beteckningsreformen.

För att ej direkt knyta anslagshöjningen till antalet tjänster har utskottsmajoriteten föreslagit att anslaget höjs med 100 000 kronor utan att ange något om antalet nya tjänster. Herr talman!

Med anledning av motionen 957, i vilken krävs att förslag om ändringar av ortnamn m.m. regelmässigt skall underställas riksantikvarieämbetets prövning, betonar civilutskottet betydelsen av fortlöpande kulturhistorisk granskning, för vilken reella och formella förutsättningar bör skapas. Det förefaller klart att civilutskottet, trots att man inte direkt ansluter sig till motionsförslaget, ställer ökade krav på riksantikvarieämbetets medverkan. Kungl. Maj:t får genom detta uttalande i uppdrag att ta upp både den formella frågan — dvs. att pröva formerna för riksantikvarieämbetets medverkan — och resursfrågan. Det senare ledet bör rimligen bygga på det förra. Riksdagens beslut i anslutning till civilutskottets betänkande framträder fullt klart som en begäran om åtgärder av Kungl. Maj:t på en punkt där man icke anser att formerna för den förut nämnda samverkan mellan olika myndigheter är till fyllest. Kulturutskottets majoritet slår emellertid in på en helt annan linje. Man vill inte följa den naturliga handläggningsordningen i relationerna mellan riksdag och regering. Man tar omedelbart över den beställning som riksdagen tidigare under samma session gjorde hos Kungl. Maj:t och bestämmer sig för en resursförstärkning som egentligen bygger på andra förutsättningar än dem som civilutskottet utgått från. Denna fråga, som på många håll omfattas med ett livligt intresse, bör handläggas med den omsorg som civilutskottet förutsatt. Erforderligt underlag för utformningen av riksantikvarieimbetets medverkan bör sammanställas av Kungl. Maj:t och föreläggas riksdagen. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid kulturutskottets betänkande nr 12.

Herr talman!

Intresset för frågan är, som vice ordföranden sade, stort ute i landet. Som ett bevis på detta har här nämnts den motion som väcktes och som samlade ett stort antal underskrifter. Den motionen behandlades av civilutskottet, som uttalade att det bör skapas både formella och reella förutsättningar för att beteckningsreformen kan genomföras på det sätt som riksdagen har uttalat sig för. Då är frågan: Hur skall detta ske? Jo, det skall ske genom att riksantikvarieimbetet och lantmäteristyrelsen samarbetar. Riksantikvarieämbetet skall göra en granskning från kulturhistorisk synpunkt och lantmäteristyrelsen skall göra en granskning från lantmäteriteknisk synpunkt, och sedan skall man samarbeta för att få fram ett slutgiltigt förslag. Helt naturligt medför denna granskningsuppgift mera arbete för riksantikvarieämbetet — ämbetet får sig en ny arbetsuppgift anförtrodd. Kulturutskottet har ju att behandla riksantikvarieämbetets anslagsäskanden. Dessa äskanden framfördes i statsverkspropositionen, och i samband med att den behandlades hade vi också att behandla motionen 908, där det hemställdes om inrättande av två nya tjänster som extra antikvarier vid riksantikvarieämbetets fornminnesavdelning. Motionärerna begärde härför ett anslag på 121 000 kronor, så att dessa extra antikvarier skulle kunna fullgöra det extra arbete som granskningen av ortnamnen i fastighetsbeteckningsreformen kräver. Utskottet har inte ansett sig ha anledning att pröva de begärda tjänsterna för detta ändamål, men vi har gjort den bedömningen att riksantikvarieämbetet behöver anslagsförstärkning för att klara granskningsuppgifterna och vara i takt med lantmäteriet. Därför har utskottet föreslagit att anslaget räknas upp med 100 000 kronor. Nu säger reservanterna att någon uppräkning inte behövs — trots att de i sin reservation har skrivit att frågan kommit i ett annat läge än vid budgetbehandlingen av riksantikvarieämbetets anslagsäskanden sistlidna höst. Det är riktigt att frågan har kommit i ett annat läge genom att riksdagen beslutat att formella och reella förutsättningar skall skapas för att beteckningsreformen skall kunna genomföras på det sätt som meningen är. Men då har vi i utskottet ansett det vara riktigt att det utskott som har att behandla anslagsframställningen också ser till att det finns medel för beteckningsreformens genomförande. Kulturutskottet har här haft att så realistiskt som möjligt bedöma gjorda framställningar rörande riksantikvarieämbetet. Vi har haft att ta ställning till hur mycket pengar som riksdagen skulle anslå, och vi har ansett oss böra beakta de nya arbetsuppgifter som lagts på riksantikvarieämbetet. Vår bedömning har alltså varit, att om reella förutsättningar skall kunna skapas, så krävs det medel. Och jag kan inte finna att vi på annat sätt än genom att medel beviljas kan säkerställa riksantikvarieimbetets möjligheter att medverka i reformarbetet i den utsträckning som riksdagen vill att det skall ske. Enligt min mening kan man här inte hänvisa till civilutskottet — som kulturutskottets vice ordförande gjorde — eftersom civilutskottet inte har haft anslagsfrågan till behandling och inte heller har uttalat sig om den. Där var man givetvis medveten om vilket utskott som skulle behandla frågan om anslag. Vi har fått inte bara civilutskottets utan även riksdagens besked om vad som skall göras beträffande fastighetsreformen, och då har vi ansett att det gäller för oss att skapa de reella förutsättningarna för att arbetet skall kunna bli utfört så som riksdagen begärt.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till kulturutskottets ordförande herr Mattsson i Lane-Herrestad kan jag nu slå fast att han vill komma ifrån vad riksdagen redan genom civilutskottets betänkande nr 7 har sagt. Eftersom kulturutskottets majoritet i och med anslagshöjningen har prövat kostnadsfrågan har utskottet också enligt reservanternas mening lagt fast beloppet.

Det är denna principiella synpunkt som vi reservanter har vänt oss mot.

Genom det här ståndpunktstagandet som majoriteten har gjort är det mycket möjligt att riksantikvarieämbetet inte får erforderliga belopp — om majoritetens hemställan vinner riksdagens bifall. I varje fall kan inte fördelningen ske efter prövning av Kungl. Maj:t, om utskottsmajoritetens förslag att riksdagen skall fatta beslut om anslagshöjningen vinner bifall och därmed alltså slås fast att 100 000 kronor skulle vara det belopp som erfordras. Därför vill jag fortfarande yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Kungl. Maj:t skall pröva, säger herr vice ordföranden. Ja, men vad vi föreslår från utskottsmajoritetens sida är att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t reella möjligheter att förverkliga det som riksdagen redan har sagt skall förverkligas — och det kan ske genom att riksantikvarieämbetet får resurser att göra den granskning vi vill ha. Det är inte riktigt att nu säga att utskottsmajoriteten på detta sätt låser beloppet och dess användning. Utskottet har, liksom alla andra utskott, i denna fråga, liksom i andra frågor som gäller anslag, att göra beräkningar av huruvida en ökning av anslaget är nödvändig för att man skall kunna uppnå önskade resultat. Om riksdagen går med på vad utskottet föreslår har ämbetet att försöka klara sina uppgifter inom den givna anslagsramen. Finner sedan ämbetet att det inte är möjligt att klara uppgifterna får ämbetet begära rätt att överskrida anslaget.

Herr talman! Verksamheten vid Göteborgs åtta museer har en riksomfattande betydelse. Kostnaderna är av sådan storleksordning att det inte förefaller rimligt att Göteborgs kommun ensam står för dem. Jag tycker att det förefaller skäligt att staten stöder denna kulturella verksamhet, särskilt som den, som jag nämnde, har riksbetydelse. Göteborgs särställning som kulturell bidragsgivare är också mycket markant. År 1970 var de offentliga utgifterna i landet för museer, utställningar och konst totalt 81 miljoner kronor. Av dessa pengar svarade staten för 43 miljoner kronor, landsting för 8 miljoner kronor och kommuner för 30 miljoner kronor. Göteborgs kommun svarade detta år för inte mindre än 8,3 miljoner kronor. Under det besök som vi i för oss att man från Göteborgs sida nu satsar 10 miljoner kronor.

Jag har i en motion också fört fram tanken på att det kunde vara aktuellt med ett statligt övertagande av markfaunainventeringen vid naturhistoriska museet. Vid detta museum påbörjades redan 1921 en inventering av vissa lägre marklevande djurgruppers utbredning och förekomstsätt. Projektet har fortgått alltsedan dess och efter hand utvecklats till en av de mest omfattande inventeringarna i svensk zoologisk historia. Denna inventering syftar till att klarlägga faunans mönster, utbredningsförhållanden osv. Det har samhällelig betydelse av rikskaraktär från naturresursoch miljövårdssynpunkt, men den omfattning arbetet fått har efter hand blivit mycket betungande för naturhistoriska museet i Göteborg. Det tar arbetskraft och lokalutrymmen från den kommunala museiverksamheten. 1965 års museioch utställningssakkunniga har i princip uttalat sig för ett bidrag av statsmedel till museiverksamheten i Göteborg och har sagt att statsmakterna måste erkänna Göteborgsmuseernas roll som institutioner med mer än en rent kommunal uppgift. MUS 65 framhåller att det är från rättvisesynpunkt ofrånkomligt att en viss del av ett ekonomiskt tillskott måste ställas till förfogande av staten. Man har såsom rekommendation beslutat förorda en bidragssumma om 2 miljoner kronor per år. Nu har kulturutskottet behandlat detta ärende positivt, och jag har inte alls någon kritik att rikta mot kulturutskottets behandling. Jag vill endast trycka på det som utskottet här säger, nämligen att det ”på goda grunder”, som det heter, ”hävdas att verksamheten till viss del går utöver vad som normalt är att betrakta som en primärkommunal uppgift”. Utskottet förutsätter att frågan om statligt bidrag till Göteborgs museer för sådan verksamhet som är av rikskaraktär kommer att framdeles prövas i positiv anda i samband med att ställning tas till 1965 års museioch utställningssakkunnigas betänkande i övrigt. Jag hoppas alltså på detta och på att resultatet av kulturutskottets betänkande skall bli positivt snarligen.

Herr talman! Redan på vårriksdagens första dag väckte Bengt Bengtsson i Göteborg och jag motionen 35. Där har vi i huvudsak redovisat just vad föregående talare har anmält, varför jag inte tänker gå särskilt in på det. Jag är mycket tacksam över det sätt på vilket utskottet har behandlat vår motion. Man har refererat det mesta av vad vi anfört i motionen beträffande bakgrunden till att museiverksamheten i Göteborg uppenbarligen har rikskaraktär, varför vi också har ansett att den borde få stöd enligt samma regler som gäller för de museer av motsvarande karaktär som finns exempelvis i Stockholm. Jag har glatt mig särskilt mycket åt att utskottet har tillmötesgått vår anhållan i motionen om ett besök på platsen för att studera förhållandena vid Göteborgsmuseerna. Det framgår också av utskottets betänkande att man har blivit väl medveten om att museiverksamheten i Göteborg inte bara tillgodoser lokala intressen utan att den har en sådan omfattning och inriktning att den tillgodoser även riksintressen. Dessutom vänder sig mycket av museiaktiviteterna till skolungdom och bör därför helt naturligt stödjas med mer än bara lokala medel. Jag är tacksam för den behandling som motionen har fått i kulturutskottets betänkande nr 16 och har inget annat yrkande än utskottets.

Herr talman! I motionen 1388 har vi från centerns sida uttryckt farhågor för att jordbrukets avsättningsmöjligheter inom EG-marknaden, sedan denna utvidgats framför allt med England, kan komma att försvåras. Det kan nämligen befaras att vår tidigare export av jordbruksprodukter på den engelska marknaden nu kan komma i fara. Under perioden 1969-1971 exporterade vi till den engelska marknaden jord bruksprodukter till ett värde av 165 miljoner kronor, vilket var 21 procent av exporten. Men även vår export till de tidigare EEC-staterna kommer att beröras av det nya tillskottet till marknaden, eftersom Danmark får lättare att komma in på den marknaden än vi. Under samma period, 1969—1971, sålde vi för ca 300 miljoner kronor till de sex förutvarande EEC-staterna. Alltså är det en ganska betydande avsättningsmarknad för jordbruket som kan komma att naggas i kanten och få mindre utrymme i fortsättningen. Jordbruksutskottet har emellertid sagt att den s.k. blandade kommittén, som man har tillsatt för att administrera vårt handelsavtal med EG-marknaden, även skall ta upp frågor om utvidgning av jordbruksexporten såsom begärts i motionen. Det är mycket bestämda försäkringar härom som görs i betänkandet, och jag vill gärna tro att dessa uppgifter är riktiga, eftersom jag förmodar att de emanerar från kanslihuset. Fördenskull har motionärerna godtagit försäkringarna, även om jag för egen del helst vill se konkreta åtgärder i den riktningen innan jag blir alldeles övertygad om uppgifternas riktighet. Vi har i ett särskilt yttrande redogjort för vissa förhållanden som talar mot att denna blandade kommitté kan komma att spela den roll som man från regeringspartiets sida försäkrar att den skall göra. Som jag förut sagt räknar jag emellertid med att regeringspartiets representanter i jordbruksutskottet inte lämnar sådana försäkringar och därmed motsätter sig bifall till motionen, om inte detta ståndpunktstagande har förankringar i kanslihuset. Ansvaret för att jordbrukets försämrade exportsituation kommer att bevakas och tas upp till förhandlingar i syfte att öka exporten vilar alltså i och med dessa försäkringar i första hand på jordbruksdepartementet. Jag vill inte bestrida att denna blandade kommitté redan har gjort vissa ansatser för att få jordbruksexporten under prövning. Det skedde vid ett sammanträde den 2 februari. Men tyvärr ställde sig den gången EG-representanterna ganska kallsinniga till de krav som framfördes från denna blandade kommitté. Därför har vi i det särskilda yttrandet framfört den meningen, att därest kommittén icke skulle kunna fylla de uppgifter som regeringen tänkt sig, bör man överväga att tillsätta ett särskilt arbetsutskott för denna direkta förhandlingsuppgift. Jag har alltså inte något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan, men jag vill gärna uttala förhoppningen att vad utskottet anfört verkligen kommer att leda till samma resultat som motionärerna avsåg att uppnå.

Herr talman! Frågan om produktionsbalansen inom jordbruket, som berörts i detta betänkande, är en mycket viktig fråga, både för jordbrukarna och för folkhushållet i dess helhet. Idealet skulle självfallet vara att vi kunde producera precis lagom mycket för att täcka konsumtionen inom landet av sådana livsmedel som vi med fördel kan producera. För jordbruksproduktionen som sådan skulle det också vara bra om vi kunde producera t.ex. alla de fodermedel som behövs för basproduktion och förädling. Tyvärr är det inte så, utan vi måste importera åtskilligt både av fodermedel och av livsmedel som vi i och för sig skulle kunna producera här. I stället har vi ibland betydande överskott av spannmål. Eftersom jordbrukarna själva får betala de överskott som måste avsättas på utlandsmarknaden — ofta till mycket låga priser — innebär obalansen att våra resurser utnyttjas på ett både oklokt och oekonomiskt sätt. Fullständig balans är det givetvis alldeles omöjligt att uppnå — vi har ju mycket varierande skördar år för år. Men det skulle vara fullt möjligt att uppnå en betydligt bättre produktionsbalans än vad vi för närvarande har. Även med den nuvarande obalansen är det självfallet ingen nackdel för jordbruket — något som ibland har påståtts — när det blir ett gott skördeår. Samfällt innebär naturligtvis alltid en god skörd också bättre ekonomi för jordbruket som helhet. Men med den prisreglering vi har kan det ändå, även vid goda skördar, bli betydande bekymmer för den enskilde jordbrukaren. I vårt långa land är det mycket varierande förhållanden när det gäller väder och annat. Även om totalresultatet vissa ' år kan vara mycket gott, kan det på många områden vara under medelskörd eller ungefär medelskörd för jordbrukarna. Så var det t.ex. förra året då förutsatta prishöjningar uteblev till följd av att totalskörden var ganska god. Betydande kostnadsökningar som skulle ha mötts av ökade priser medförde stora bekymmer för de jordbrukare som inte fick vare sig goda skördar eller ökade priser vare sig på spannmål eller mjölk. Både för jordbruket och för samhället är det olyckligt att vi samtidigt som vi ofta har ett stort spannmålsöverskott måste importera betydande mängder protein både som foder och för direkt mänsklig konsumtion. En bättre balans på sikt kanske kan åstadkommas av jordbrukarna själva, men inom moderata samlingspartiet anser vi att det är rimligt och nödvändigt att statsmakterna i varje fall under en övergångstid hjälper till att åstadkomma en bättre situation i detta avseende. Det kan ske på det handelspolitiska området, t.ex. på EG-marknaden, som herr Hansson i Skegrie nyss talade om. Det kan ske genom ökad biståndshjälp i form av livsmedel, genom ökad forskning på alternativa grödor, där sojabönan kan nämnas såsom exempel, genom ökad odling av sockerbetor — ett område där vi långt ifrån är självförsörjande — och genom lagring av tillfälliga överskott. Vi vet inte i dag hur den framtida situationen i världen blir. Tecken tyder emellertid på att överskott, som nu måste säljas till låga priser, i en snar framtid kommer att utgöra en efterfrågad vara, som kan säljas till marknadsmässiga priser. Enligt en artikel för en kort tid sedan i den kända amerikanska tidskriften Time har läget för det amerikanska jordbruket under senare tid blivit radikalt förändrat. Lagerhusen har i början av året så gott som tömts på spannmål. Man har sålt betydande kvantiteter framför allt till Ryssland. Man har kommit i gång med handeln på Kina och hoppas också att den japanska marknaden skall öppnas. Utvecklingen i USA har inneburit att priserna på t.ex. vete har höjts ganska avsevärt. Man räknar i dag med att man skall kunna öka jordbruksproduktionen och ta bort de produktionshämmande regleringar och subventioner som för närvarande finns, t.ex. i jordbanksystemet. Vi vet inte hur det blir i framtiden, men det är alltså möjligt att vi över huvud taget inte behöver tala om besvärande överskott. Oberoende härav är det dock självfallet angeläget att man får en god produktionsbalans inom jordbruket i vårt land. I motionen 783 har jag tillsammans med några kamrater inom moderata samlingspartiet tagit upp just produktionsbalansen inom svenskt jordbruk. Vi motionärer menar att det är angeläget att statsmakterna på alla områden där så är möjligt stöder strävandena att nå en bättre produktionsbalans. Utskottet instämmer i motionärernas synpunkter och förutsätter att 1972 års jordbruksutredning skall få fram material som gör det möjligt att vidta åtgärder som kan tillgodose motionens syfte. Mot denna bakgrund har det inte funnits anledning att direkt yrka bifall till motionen eller reservera sig till förmån för den. Jag har därför, herr talman, inget särskilt yrkande utan tillstyrker utskottets förslag. Jag har dock velat anföra dessa synpunkter.

Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande är enhälligt. Utskottets ledamöter delar den uppfattning som förts fram, nämligen att man skall försöka få balans i jordbruksproduktionen. De som suttit med i utskottet känner till att det finns en kommitté — lantbruksekonomiska samarbetsnämnden — som har arbetat och presenterat ett visst material. Det får väl då 1972 års jordbruksutredning ta ställning till. Jag skall inte förleda mig till att gå in i någon diskussion med herr Hedin. Det skulle vara att dra ut på tiden. Jag vill endast framhålla att det givetvis också är ett konsumentintresse att man slipper exportera alltför mycket till priser som är betydligt subventionerade. Det är ingalunda bara jordbrukarna som betalar. Jag tar ett exempel för att visa detta. Jordbrukarna får i dag 45 kronor för 100 kg vete, men kvarnarna får betala ungefär 90 kronor. Herr Hedin tror väl inte att jordbrukarna, om det gick att helt få balans här, skulle kunna ta ut 90 kronor per deciton. Jag har velat nämna detta som ett exempel. Beträffande de frågor herr Hansson i Skegrie tog upp har vi hänvisat till vad utrikesutskottet sade förra året. Utskottet anförde att Sverige med hänvisning till artikel 15 i det avtal som träffats mellan Sverige och EG-marknaden ämnar ta upp dessa frågor. Vi förutsätter att så kommer att ske. I det särskilda yttrandet av herr Hansson i Skegrie m.fl. sägs att i den händelse något resultat inte uppnås på den vägen bör det tillsättas en särskild kommitté. Utskottsmajoriteten tror emellertid att den blandade kommittén har möjligheter att ta upp de här problemen. Det finns ett särskilt yttrande till, av herr Takman. Han har gått mera på djupet med problemen och åberopar storheter som Karl XII, Pascal och någon amerikansk skämttecknare. Herr Takman anför att det språk som används på jordbrukspolitikens område inte är förståeligt för lantbrukarna och att det föreliggande betänkandet är ett bevis för det påståendet. Men herr Takman har skrivit under detta betänkande som han alltså anser vara för svårt för jordbrukarna att begripa. Herr Takman säger att stilen kan spåras tillbaka till propositionen från 1967, som han kallar den agrara motsvarigheten till Karl XII:s bibel. Min teologiska kunskap är alltför dålig för att jag skall kunna verifiera detta, men jag gissar att herr Takman har studerat den saken bättre. Den andra storhet som herr Takman nämner, Pascal, var som alla känner till en stor tänkare. Han fick inte tillfälle att gå i skolan utan uppfostrades av sin far och blev bl.a. en framstående fysiker. Herr Takman skriver att jordbruksministern har haft ”Pascals princip i grytan”, och det är ju inte dåligt. Herr Takman menar nog att jordbruksministern går lika grundligt till väga som Pascal gjorde i olika hänseenden. Han var som jag sade en stor tänkare och forskade i bl.a. ”vätskors rörelse”. Däremot vet jag inte om han sysslade med jordbrukspolitik. Om herr Takman menar att det sätt på vilket de här frågorna handläggs av departementschefen och tjänstemännen i departementet är grundligt så håller jag gärna med honom om det. Sedan kommer herr Takman snabbt över till en anekdot om en amerikansk jordbrukare som skriver till sin kongressledamot och ber om en tusendollarscheck för att han skall låta bli att föda upp grisar. Jag tycker att herr Takman borde ha kunnat finna någon person som haft befattning med grispremier utan att han behövt kravla över Atlanten. Nå, detta var så att säga litet vid sidan om. Herr Takman har skrivit under det enligt hans mening språkligt sett obegripliga utskottsbetänkande som här föreligger. Herr talman! Med vad jag här sagt ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte gå in på de semantiska frågorna. Jag har gjort det i mitt särskilda yttrande. Jag vill bara erinra om att jordbruksministern i höstas gjorde ett intervjuuttalande med anledning av rekordskörden. Det hade som bekant blivit ett spannmålsöverskott på 1,5 miljoner ton eller så där. Jag hörde inte uttalandet och såg inte jordbruksministerns min, men ambassadören för ett av de länder som får mycket bistånd från Sverige hade hört uttalandet och sett jordbruksministern och kom för att få en förklaring. I hans hemland, sade ambassadören, var jordbruksministern glad när skörden blev god och ledsen när skörden slog fel, men här i Sverige var det tydligen tvärtom. Det hade blivit en redordskörd och jordbruksministern verkade djupt oroad. Hur kunde det komma sig? Och hur stor måste rekordskörden vara för att jordbruksministern i Sverige skulle strö aska i håret och bete sig som en förtvivlad man? Jag försökte svara på dessa frågor, och jag försökte tala om att Ingemund Bengtssons bekymmer i stort sett är desamma som jordbruksministrarna har i Frankrike, Västtyskland, USA och andra utvecklade kapitalistiska länder. Jag är inte säker på att jag lyckades förklara vår jordbrukspolitik för denne utländske diplomat. Alla vet att det ibland är problematiskt att förklara dessa förhållanden för vanliga svenska barnfamiljer och svenska folkpensionärer. Maten är dyr. Många får avstå från vissa livsmedel helt och hållet på grund därav och begränsa konsumtionen av andra livsmedel till sällsynta högtidliga tillfällen. Samtidigt hör man och läser man om att jordbruket har en överproduktion som är mycket bekymmersam. Vi har från vänsterpartiet kommunisternas sida tidigare motionerat om en utredning om övergång till lågprislinje på livsmedel. Detta motionsyrkande bifölls som bekant förra året. Frågan hänsköts till 1972 års jordbruksutredning.

Jag skall inte hålla något långt tal. Jag skulle ha avlämnat en reservation om jag funnit starka skäl för den. För att det inte skall bli något missförstånd vill jag säga att mitt parti inte deltar i den demagogiska kampanjen om att lantbrukarna har för stora inkomster. Vi vet att många lantbrukare — säkerligen flertalet av dem — inte har stora inkomster för ett ofta mycket hårt arbete under långa arbetsveckor, ofta utan semester. Vi har nu en statistik gällande 1971 om nettointäkterna för jordbruksfastigheter. Undersökningen har omfattat 10 500 slumpmässigt valda lantbrukarfamiljer. Nettointäkten var för jordbruksfastigheter på 10—12 hektar i genomsnitt 12 839 kronor. För 20—30 hektar uppgår inkomsten till 18 034 kronor, för 30-50 hektar 21 068 kronor och för 50—100 hektar 24 508 kronor. Detta gäller nettointäkter från jordbruksfastigheten. Sedan tillkommer inkomster från andra sysselsättningar. Ofta har man en del av inkomsten, ibland den mindre delen, från jordbruksfastigheten och en del från annan sysselsättning, från fabriksarbete eller skogsarbete osv. När vi vänder oss mot de höga livsmedelspriserna är det således inte mot jordbrukarna kritiken riktas utan mot andra förhållanden och missförhållanden.
Herr talman! De frågor som herr Takman tagit upp är självfallet väsentliga. Jag vet inte om jag gjort mig skyldig till någon klappjakt på jordbrukarnas inkomster. I likhet med herr Takman tror jag att de inte är större i genomsnitt än andras. Herr Takman har accepterat eller i varje fall ställt sig bakom utskottsbetänkandet här. Jag har sett hans särskilda yttrande, och jag har tänkt att eftersom han har åberopat storheter som t.ex. Pascal är yttrandet skrivet med den tanken att de som har hand om dessa frågor gör det grundligt. Jag hoppas att det skall kunna ske även i fortsättningen. När det gäller lågprislinjen pågår ju som bekant en utredning. Herr Takman har åberopat jordbruksministrar i olika delar av den kapitalistiska världen. Vi hade ju litet tur att vi kunde exportera en del överskott till ett visst land österut. Att jordbruksministern där sedan råkade bli sittande vid sidan om taburetten kan man självklart beklaga, men det är sådana saker som man inte rår för. Jag använde avsiktligt ordet produktionsbalans och tog inte ordet överskott i min mun. Det finns onekligen, som herr Hedin sade här, vissa områden där vi har en export och det får man liksom täcka med import av andra varor.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon större diskussion med herr Persson i Skänninge om Pascals princip. Jag tror bara, herr Persson, att om man har denna princip i grytan, som jag har sagt, är det svårt att få locket att ligga horisontellt på alla kanter. Herr Persson tog upp det överskott vi hade möjlighet att sälja till Sovjetunionen, Det var alldeles speciella förhållanden. 1972 var väl det svåraste år jordbruket där har haft i modern historia. Först hade man en utomordenligt sträng vinter. Sedan var det torka över stora områden. Och sedan regn och hagel och t.o.m. snöfall i de östra delarna under skördetiden. Därför fick man en lägre skörd än man normalt skulle haft. Vi kan tänka oss att man fortfarande hade haft kvar småjordbruk i stället för kollektivjordbruk i Sovjetunionen, då hade man haft hungersnöd över stora delar av landet vid det här laget. Tack vare storjordbruken har man kunnat reducera inverkan av ogynnsamma väderleksförhållanden, bl.a. genom konstbevattning. Denna bygger man varje år ut med någon miljon hektar, men fortfarande har man inte kunnat bygga ut så att den omfattar all mark som bör konstbevattnas.
Herr talman! Jag skall inte beröra herr Takmans särskilda yttrande. Jag uppskattar det därför att det har ett humoristiskt stänk, och jag tycker vi kan ha rätt att en och annan gång kosta på oss något utanför det vanliga stela kanslispråket. Men jag vänder mig bestämt emot herr Takmans uttalande att om Sovjet haft kvar sina små jordbruk hade man haft hungersnöd där. Jag har precis motsatt uppfattning. I de stora kolchoserna har varje medlem rätt att för egen räkning odla på 0,5 hektar, tror jag det är. Från dessa små jordbitar som man odlar av eget intresse kommer, om jag är riktigt underrättad, 30 procent av Sovjets livsmedel. Det talar i rakt motsatt riktning. Om man hade haft kvar privatjordbruket i Sovjet, hade det sannolikt icke varit någon hungersnöd och ingen dålig skörd heller under det år som gått. I den här intensiva driften, där man är sin egen företagare och där man har intresse av att producera därför att man får ut någonting själv av det, blir produktionen i varje fall mycket större än i kollektivet.
Herr talman! Jag tycker i likhet med herr Hansson i Skegrie att sådana här litet skämtsamma inslag skall man kunna tolerera, och det gjorde jag. Men det var inget annat som behövde bemötas därför att herr Takman står under utskottet. Därför tyckte jag det var lämpligt att ta upp denna fråga. Jag skall inte delta i diskussionen om storjordbruk kontra småbruk. Jag kan väl sluta, herr talman, och jag lovar att inte komma tillbaka, med att citera Pascal. Han sade en gång: De högsta sanningarna är inte tillgängliga för förnuftet. De fattas omedelbart av hjärtat.
Herr talman! Det här är väl inte en debattpunkt för någon stor diskussion om småjordbruk kontra kollektivjordbruk. Jag är inte alls säker på att herr Hansson i Skegrie har rätt när han säger att 30 procent av Sovjets livsmedel kommer från jordbrukarnas egna lotter. Jag tror att det är en våldsamt överdriven siffra, men jag kan inte plocka fram den riktiga uppgiften för ögonblicket. Jag vet bara att exempelvis i Ukraina såg herr Hansson i Skegrie lika väl som jag och de andra ledamöterna i utskottet som reste där för två år sedan det nya väldiga konstbevattningsprojekt som var igångsatt. Att få till stånd ett sådant är naturligtvis helt uteslutet om man bara har småjordbruk. Det krävs stora sammanhängande arealer och det krävs kollektiva ansträngningar för att få en konstbevattning till stånd på de enorma ytor som det där gällde.

Herr talman! Som ett led i den jordpolitik som lanserats under senare år har ingått en ändring av jordförvärvslagen i syfte att underlätta för andra kategorier än jordbrukare att köpa jord. När man uppmjukade jordförvärvslagen hette det att det skulle vara till fördel för jordbruket som helhet om s.k. friskt kapital kunde tillföras näringen även från utomstående. Med uttrycket friskt kapital menade man då närmast riskvilligt kapital. Nu torde emellertid följden närmast ha blivit den att det är spekulationskapital som har placerats i jordbruk i större utsträckning än vad som var möjligt tidigare. Naturligtvis finns undantag, det vill jag inte förneka. Det bör också vara så att vem som helst skall få ägna sig åt jordbruk, men det fordras efter denna lags uppmjukning en ganska hård kontroll så att inte de spekulativa köparna får för stort utrymme. För någon tid sedan beslöt vi en annan, liknande ändring i jordförvärvslagen. Det gällde att utvidga rätten för kommunerna att lägga under sig markoniråden. Denna ändring är också riktig så till vida att kommunerna bör ha möjligheter att förvärva den mark som de behöver för tomtändamål. Men i de fall där kommuner uppträder som köpare till jordbruk belägna så långt borta från tätorten att det inte finns någon rimlig förutsättning för att denna mark skall användas för bebyggelse, är det fråga om ett missbruk av den jordförvärvsrätt som kommunerna har fått. Att jag säger ”missbruk” beror på att förvärv som görs på detta sätt hindrar en annars möjlig rationaliseringsåtgärd inom bygden. Dessa jordar kommer då nämligen inte att underkastas någon generationsväxling och blir därför inte heller tillgängliga i strukturrationaliseringen. En följd av denna utvidgade jordförvärvsrätt har blivit avsevärt uppskruvade markvärden. Det har medfört att vi i dag fått priser på jordbruksjord, som avsevärt överstiger avkastningsvärdena.

Jordbrukarna kommer härigenom att påföras ett orealistiskt förmögenhetsvärde, för vilket de ändock får betala skatt till stat och kommun. Jag tror inte att någon annan grupp i samhället på det sättet påföres fiktiva förmögenhetsvärden, som icke svarar mot det värde tillgångarna i grund och botten har. Det hade varit riktigare, som vi en gång föreslagit i riksdagen, att lägga avkastningsvärdena till grund för taxeringsvärdena. En utredning har nyligen framlagt ett betänkande om den nya fastighetstaxeringen, och enligt den utredningen skall man nu ytterligare vidga förutsättningarna för dessa fiktiva värden, som jordbrukaren inte har något gagn av. Han hade haft bättre nytta av ett rimligt jordvärde. Sammanfattningsvis kan man därför säga att utvidgningen av jordförvärvslagen och av jordförvärvsrätten i övrigt ingalunda har varit till fördel för det egentliga jordbruket utan i vissa avseenden till förfång. Det är därför påkallat med en översyn av jordförvärvslagen, som vi har begärt i en reservation. Följden av ändringen i jordförvärvslagen har blivit krav på ökad tillgång till kapital för köpare av jordbruk, främst för de yngre som vill etablera sig 'som jordbrukare. Därför är inte heller de hittillsvarande möjligheterna tillfredsställande utan också de behöver överses av den nu sittande jordbruksutredningen. I 1967 års jordbruksbeslut förutsatte man, som det hette, en fortsatt snabb rationalisering inom jordbruket, och detta försökte också jordbrukarna åstadkomma. 8 000—10 000 jordbruk försvinner årligen, och många av dem går upp i större enheter. Denna utveckling kostar emellertid pengar både för inköp och för utlösning. Om inte beslutet att övergå till bokföringsmässig redovisning förfuskas hos skattemyndigheterna, kommer även denna nya reform att innebära en ökning av rationaliseringsåtgärderna, med påföljande höjt behov av kapital. Dessa vällovliga ansträngningar från jordbrukarnas sida riskerar att bromsas upp av brist på lånemöjligheter. Visserligen har riksdagen beslutat att ställa några hundratal miljoner till förfogande som kreditgarantier genom lantbruksnämnderna. Men vad hjälper detta om sedan inte kreditgarantin kan effektueras i bankerna på grund av vissa återhållande åtgärder? Detta gäller för övrigt även lån utan kreditgarantier. Det finns för närvarande en kö av lånesökande vid hypoteksföreningarna som representerar ett belopp av ungefär 550 miljoner kronor. I stället för att då höja ramen för Hypoteksbankens obligationsförsörjning har man minskat denna ram med 50 miljoner och därmed krympt möjligheterna för kreditgivning. Men utöver denna åtgärd gentemot Hypoteksbanken skärper också riksbanken sin hållning gentemot Föreningsbanken, dvs. jordbrukskassornas utlåning, och det betyder också för jordbrukarna mindre möjligheter att erhålla kredit.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

Herr talman! Först vill jag säga att genom ett misstag, som helt beror på ett fel från min sida och som ingen annan skall lastas för, har mitt namn kommit att stå under reservationen 2 vid detta betänkande. Jag kommer i det avseendet att rösta med utskottsmajoriteten. Så över till reservationen 1. Kapitalförsörjningen är ett av näringslivets stora problem. Detta gäller inte minst inom jordbruket. Bara ett enda exempel. Ett familjejordbruk som är inriktat på mjölkproduktion behöver inte vara alltför stort för att det skall kräva kapitalinsatser som närmar sig miljonen eller i vissa fall överstiger detta belopp — onekligen en hög kostnad för en arbetsplats. Den ojämna arbetsbelastningen, föranledd av sådd och skörd, som gör att man måste hålla sig med arbetsbesparande men dyrbara maskiner vilka inte kan användas alltför lång tid varje år, är som bekant en av anledningarna till jordbrukets höga kapitalbehov. Tillgång på nödigt kapital till rimligt pris är därför en mycket väsentlig sida av våra jordbrukares möjligheter att driva sin näring. Det är således i hög grad angeläget att åstadkomma bästa möjliga betingelser i det avseendet. Vi reservanter anser att jordbruksutredningen härvidlag har att arbeta med alltför snäva direktiv. Vi föreslår sålunda att direktiven utvidgas så att utredningen får pröva jordbrukets kapitaloch kreditförsörjning i hela dess vidd. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 1 vid detta betänkande.

Herr talman! Två frågor är avgörande för jordbrukets framtid i vårt land — livsvillkor för att unga driftiga lantbrukare över huvud taget skall satsa på jordbruk i framtiden. Den ena frågan är lönsamheten, som måste förbättras avsevärt. Det är ännu långt till målet, att jordbrukarna skall få en inkomst som är jämförbar med andra gruppers. Jag noterade i debatten om föregående ärende att herr Takman också hade den uppfattningen. Den andra frågan är kapitalförsörjningen. Jordbruket är en av de mest kapitalkrävande näringarna i vårt land i förhållande till omsättningen. Framför allt för nytillträdande lantbrukare är därför kapitalanskaffningen ett stort och ibland helt oöverstigligt problem. Lantbruksstyrelsen har genomfört en omfattande företagsekonomisk studie av olika företagstyper när det gäller utnyttjande av olika slags teknik. Man har där kommit fram till att vid vad man kallar medelhög teknik skulle det behövas två till tre gånger så mycket kapital i företaget som med den teknik som nu används — man blickar alltså in i framtiden. Vid”hög teknik” skulle det gå åt ännu mera — tre till fyra gånger mer än vad som nu behövs. Med rationalisering, med ökad teknisk utveckling som ju är ofrånkomlig inom jordbruket, följer alltså avsevärt ökat behov av kapital. Genom att ta fram uppgifter ur deklarationsundersökningarna har man kommit fram till att ett genomsnittsföretag av familjeföretagstyp i dag har ungefär 330 000 kronor som totalt kapital. För motsvarande företag med en kalkylerad lönsamhet av minst 12 kronor i timmen för dem som arbetar inom företaget behövs det enligt lantbruksstyrelsens undersökning betydligt mera kapital. Enligt den undersökningen skulle för lönsamma företag kapitalbehovet per man och företag när det gäller mjölkproduktion vara mellan 600 000 och 700 000 kronor, för företag med modersuggor mellan 400 000 och 500 000 kronor och för företag med slaktsvin omkring 1 miljon kronor. Dessa sifferexempel visar att kapitalfrågan är oerhört stor och svårlöst. Framför allt är det i dag stor brist på långfristigt kapital. Enligt uppgift motsvarar lånekön där ungefär 600 miljoner kronor; herr Hansson i Skegrie nämnde 550 miljoner för hypoteksföreningarna. För att förbättra jordbrukets lönsamhet behövs det självfallet stora rationaliseringar och investeringar, och det kräver betydande kapitaltillskott. Det finns all anledning att utreda förutsättningarna för att förbättra jordbrukets möjligheter att skaffa både investeringsoch driftkapital — till rimliga räntekostnader dessutom. Till följd av den dåliga förräntningen inom jordbruket — ibland är den ju direkt negativ — är det för närvarande mycket svårt för jordbruket att konkurrera med företrädare för andra näringar på lika villkor i fråga om kapitalanskaffning. Jag tycker för min del att det är förvånansvärt att den nu arbetande jordbruksutredningen inte i sina direktiv har fått till uppgift att gå in på de här oerhört viktiga frågorna. Utskottsmajoriteten säger nu att utredningen naturligtvis är oförhindrad att ta upp dessa frågor. Men är vi ense om att det här är oerhört viktiga frågor är det väl både lämpligt och naturligt ändå att ge ett direkt utredningsdirektiv att frågorna skall tas upp. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1.
Herr talman! Jag kan fatta mig ganska kort — jag har inte så mycket mer att anföra än det som redan har anförts i utskottets betänkande. Den enda skillnaden är ju egentligen att reservanterna anser att direktiven för jordbruksutredningen är alldeles för snäva vad gäller kapitalförsörjningsfrågorna. Vi har sagt i utskottets betänkande — och det finns också angivet i utredningens direktiv — att utredningen kan ta upp de frågorna, om den så vill. Likaså skall utredningen överväga utbyggnaden av investeringsstöd i form av investeringsbidrag eller andra investeringssubventioner. Det är också ett led i kapitalförsörjningen. Utskottsmajoriteten har därför inte ansett det behövligt med någon komplettering av utredningsuppdraget i det avseendet. Vad sedan frågan om jordförvärvslagen angår säger man i motionen 1388 att hittillsvarande erfarenheter av lagstiftningen har givit vid handen att många för familjejordbrukarna lämpliga rationaliseringsobjekt förvärvas av personer som endast med tvekan kan anses ha för avsikt att yrkesmässigt och varaktigt ägna sig åt jordoch skogsbruk. Att antalet sådana jordbruksförvärvare skulle vara särskilt stort är emellertid för mig en främmande tanke. Det finns kanske en och annan som köper jordbruk utan att vara jordbrukare i egentlig mening, det vill jag inte förneka. Men deras antal kan inte vara stort. Och därför behöver man inte heller ändra någonting i jordförvärvslagen på den punkten. I mitt hemlän fanns en person, om vilken man kan säga att det var tveksamt huruvida han borde få köpa det jordbruk han ville ha. Men han hade i alla fall studerat jordbruk och gick också på en jordbruksskola, även om han väl inte direkt kom från jordbrukarleden. I ett sådant fall kan man naturligtvis vara litet tveksam huruvida han bör få köpa en så pass stor gård som det här var fråga om, men eftersom denne man inte behövde låna något större kapital ansåg jag det inte vara oriktigt att han fick köpa gården. I motsatt fall hade vi ju kommit in på ett monopolförfarande, och det tycker jag inte är riktigt. Reservanterna säger också att det råder brist på pengar inom jordbruket. Ja, pengar får man ju aldrig för mycket av, vilken rörelse som man än driver. Men jag är inte alldeles säker på att det är riktigt som reservanterna säger. Jag sitter själv med i en lantbruksnämnd, och där har det i stort sett i varje fall inte varit några egentliga problem att skaffa pengar. De som köpt en gård har i regel fått pengar till det genom jordbrukskassorna, till dess att hypoteksföreningarna kunnat teckna långfristiga lån. I regel har det rört sig om en ganska kort tid — även om det väl där kan variera från län till län. Jag tror inte att tiden varierar mer än från två tre månader upp till två år. Sedan är lånen i regel avlyfta. Och då har jordbrukaren ändå fått sin kapitalförsörjning från början tillgodosedd genom jordbrukskassorna.